Fru talman! Niklas Wykman har frågat mig om jag kan tänka mig att följa Riksrevisionens rekommendation att uppdra till Skatteverket att öka informationen om jobbskatteavdraget.Riksrevisionens rapport innehållande rekommendationen presenterades redan 2009, det vill säga under den borgerliga regeringen. Den regeringen uttryckte, bland annat i budgetpropositionen för 2011, att den inte tyckte att det var nödvändigt att ge något särskilt uppdrag till Skatteverket då det redan ingår i myndighetens uppdrag att informera allmänheten om skattereglerna. I denna fråga delar jag den tidigare regeringens uppfattning.
Fru talman! Man kan vända sig till OECD, IMF, EU-kommissionen eller någon auktoritet på att bedöma hur länder sköter sin ekonomi - alla riktar beröm till Sverige för hur den globala ekonomiska krisen har hanterats och hur våra statsfinanser, vår tillväxt och vår ekonomi har klarat sig. OECD var nyligen på besök och talade med finansministern. Man berättade då att Sveriges ekonomi var stark och välskött och att de åtgärder Alliansen hade vidtagit fungerade.Man kan också jämföra Sverige med övriga EU-länder. Då ser man att Sverige har de starkaste offentliga finanserna i Europeiska unionen. Sett till den konsoliderade skulden sammantagen med det finansiella sparandet utmärker sig Sverige med EU:s starkaste offentliga finanser.Under alliansregeringen kunde utanförskapet pressas tillbaka med ungefär 200 000 personer. Sysselsättningen ökade med 350 000 personer. När alliansregeringen frånträdde makten hade jobben blivit ungefär 350 000 fler.En viktig del både för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt så att fler människor skulle komma i arbete och för att stötta ekonomin under den djupa globala ekonomiska krisen var jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget gav en vanlig LO-familj ungefär 4 000 kronor mer i månaden. Det beräknas långsiktigt leda till att jobben blir 120 000 fler. Antalet sysselsatta i ekonomin växer alltså med 120 000 personer tack vare jobbskatteavdraget. Räknat i helårsarbetskraft, det vill säga hur många timmar arbete som utförs i ekonomin, blir det ännu mer. Det blir mer än 130 000 helårsarbetskrafter tack vare jobbskatteavdraget.Socialdemokraterna har motsatt sig varje införande av jobbskatteavdraget.

Man har prognostiserat för minskat arbetskraftsdeltagande. Man har räknat med ökat utanförskap. Vi har dessutom ett växande antal sjukskrivningar. Nu borde det alltså finnas starka skäl för regeringen och finansministern att vända på varje sten för att få ytterligare utväxling på de positiva reformer som redan har genomförts.Riksrevisionen påtalar ett sätt att få ytterligare ökad effekt av jobbskatteavdraget: att stärka informationen till hushållen om hur mycket mer lönsamt det är att arbeta med jobbskatteavdraget. Det här har stöd i forskning. Bland andra Chetty och Saez, som är auktoriteter på området, har i uppsatser påtalat att om man ökar informationen och bättre informerar om drivkrafterna för att arbeta blir sysselsättningseffekterna också större.Det är självklart så att för en regering som har motsatt sig varje införande av jobbskatteavdrag är det kanske enklare att ge ett uppdrag till en myndighet att också bättre informera om dem. Det kan ju knappast vara så att Magdalena Andersson blir misstänkt för att be Skatteverket informera om reformer hon själv har kommit på eftersom hon har motsatt sig införandet av varje jobbskatteavdrag.

Fru talman! Skatteverket har ju i uppdrag att informera allmänheten. Jag tror att man ska akta sig för politisk klåfingrighet när det gäller att vara specifik med hur olika myndigheter ska jobba med information. Det finns ju andra som har tyckt att man till exempel ska sätta särskilda rutor på deklarationsblanketten för om man har gratis parkering via sin arbetsgivare. Det finns en mängd olika pigga idéer och olika former av klåfingrighet i fråga om hur myndigheter ska utforma sina blanketter och hur de ska sprida sin information. Jag tror att myndighetscheferna är väl lämpade att själva bedöma hur de ska sprida information inom de områden de har ansvar för.Det är intressant att Niklas Wykman tar upp att OECD var i Sverige. Det kan noteras att när OECD var i Sverige framhöll man att man tycker att det vore direkt kontraproduktivt att behålla överskottsmålet och att det är bättre att vi strävar efter att uppnå balans i de offentliga finanserna.

Den betades av kraftigt från 1996 till 2006 men har sedan legat kvar på en stabil nivå.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! Jobbskatteavdrag i olika utföranden används i ett tjugotal länder. Effekterna av jobbskatteavdraget är utvärderade i hyllmeter efter hyllmeter av akademiska artiklar. Effekterna på sysselsättningen är påvisat positiva, i många fall mycket positiva. I Sverige ser vi att det leder till ungefär 120 000 fler sysselsatta.Finansministern har vid upprepade tillfällen inte velat kännas vid jobbskatteavdragets positiva effekter. Det hänvisas hela tiden till att jobbskatteavdraget får vara kvar för att hushållen har vant sig vid det. Men syftet med jobbskatteavdraget är inte att hushållen ska vänja sig vid att ha mer pengar kvar i plånboken. Syftet med jobbskatteavdraget, finansministern, är att det leder till fler arbetstillfällen och till att fler människor får den trygghet, samhörighet och personliga utveckling det innebär att ha en anställning. Det har lett till 120 000 fler arbetstillfällen, och finansministern har motsatt sig vart och ett av dessa.Finansministern tar upp OECD och kan inte låta bli att komma tillbaka till viljan att avskaffa överskottsmålet. Finansministern avskaffar ju överskottsmålet för att kunna höja bidragen. Utgiftstaken i statens ekonomi höjs med 50-60 miljarder under åren framöver. Vänsterpartiet och Miljöpartiet får starkt genomslag för sina förslag om att försvaga de offentliga finanserna. Motståndskraften i svensk ekonomi får betala priset när överskottsmålet avskaffas.Finansministern argumenterar kraftfullt för att avskaffa överskottsmålet. Om finansministern är så övertygad om att ett avskaffat överskottsmål är rätt väg att gå för Sverige undrar jag: Varför berättade inte finansministern detta i valrörelsen?I valrörelsen lät det tvärtom på Magdalena Andersson som att överskottsmålet var viktigt för Sverige. Det gagnade Sverige och var ett ankare, som det uttrycktes, för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Nu är finansministern i stället övertygad om att överskottsmålet ska överges. Finansministern borde kunna svara på frågan: Varför kunde inte detta besked lämnas i valrörelsen?Nu lämnas svensk ekonomi utan de skyddsvallar som behövs för att värna tillväxt, jobb och sysselsättning när krisen kommer tillbaka. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik.Till det kommer att det försämras strukturellt i fråga om hur arbetsmarknaden fungerar. Resultaten går att utläsa i regeringens egen proposition, där det framgår att jämviktsarbetslösheten skrivs upp, arbetskraftsdeltagandet minskar och utanförskapet ökar. Vi ser också att sjukskrivningarna kommer att öka. Detta minskar Sveriges motståndskraft mot nästa ekonomiska kris.Till det kommer att Sveriges konkurrenskraft dämpas genom att man minskar utbildningspremien ytterligare. Regeringen har pratat om att man ska trappa ned jobbskatteavdraget, till exempel. Det vävs in i en retorik om att de rika ska få betala. Men vi vet hur det egentligen ligger till. Det är svensk konkurrenskraft och möjlighet att exportera i världen som försämras när drivkrafterna för att utbilda sig försämras. På totalen kommer det att leda till färre jobb.Det är därför, fru talman, rimligt att regeringen går vidare och upplyser svenska folket på ett tydligare sätt, genom Skatteverket, hur drivkrafterna för att arbeta ser ut. Det finns nämligen forskning som visar att det leder till att fler människor kommer i arbete.
Fru talman! Niklas Wykman säger: Nu monteras skyddsvallarna bort. Sanningen är att man under Niklas Wykmans tid på Finansdepartementet lät de stora skattesänkningarna skölja över skyddsvallarna. Skattesänkning efter skattesänkning efter skattesänkning sköljde bort skyddsvallarna, som den tidigare socialdemokratiska regeringen hade byggt upp.Jag har inget problem med att man genomförde en offensiv politik under själva finanskrisen. Men under de senaste åren fortsatte man att sänka skatten med autopilot trots att konjunkturen förbättrades, och man sänkte skatten mest för dem som tjänar mest. Det var ett sätt att montera bort skyddsvallarna.Det regeringen gör nu är att steg för steg åter gå mot ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi försöker genom en ansvarsfull ekonomisk politik beta av de underskott vi ärvde och som var de största som Sverige haft sedan budgetsaneringen på 90-talet. Det var det som den borgerliga regeringen lämnade efter sig 2014.När man talar med Niklas Wykman låter det som att det inte finns något alternativ till att sänka skatten. Antingen sänker man skatten eller så stoppar man pengarna i fickan.Det handlar till exempel om alla de ungdomar som inte får möjlighet att gå på högskola och universitet eftersom det har prioriterats ned jämfört med att sänka skatten. Det handlar om alla ungdomar som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg eller inte går ut nian med betyg för att komma in på gymnasiet. Det har varit viktigare för den borgerliga regeringen att sänka skatten än att satsa på skolan. Det handlar om alla de ungdomar som går långtidsarbetslösa månad in och månad ut i stället för att få hjälp tillbaka till jobb och utbildning. Den borgerliga regeringen prioriterade nämligen skattesänkningar. Det handlar om alla de kvinnor som går ned i arbetstid för att ta hand som sina nära äldre anhöriga. Det gör de för att den borgerliga regeringen har prioriterat skattesänkningar.
Fru talman! Finansministern! Alliansregeringen hanterade den värsta globala ekonomiska krisen sedan depressionen. Sverige kom ur den krisen med EU:s starkaste offentliga finanser och högsta sysselsättningsgrad. Det är svårt för finansministern att misskreditera alliansregeringen med den typen av fakta och hantering.Jobbskatteavdraget handlar om att fler människor långsiktigt ska kunna få ett jobb, försörja sig själva och ha den trygghet det innebär att ha en egen inkomst och en egen anställning. Det motverkar också att samhället glider isär och att klyftor växer fram.När finansministern och den regering hon då arbetade för senast hade makten ökade klyftorna i Sverige dramatiskt. Uppemot 90-95 procent av de ökningar i inkomstskillnader som har skett i Sverige mellan 1995 och 2014 skedde under tiden fram till 2006. Det fördes nämligen en politik som ställde människor utanför arbetsmarknaden. Drygt 10 procent av personerna i arbetsför ålder förtidspensionerades. Vi hade ett stort utanförskap.Nu ser vi återigen en politik där arbetskraftsdeltagandet förutspås sjunka. Därmed finns det en stor risk att skillnaderna i inkomster återigen kommer att ta fart. De dämpades väsentligt under alliansregeringens tid vid makten, jämfört med hur det hade sett ut under tidigare socialdemokratiska regeringar. Nu förs återigen en politik där utanförskapet ökar, jämviktsarbetslösheten skrivs upp och arbetskraftsdeltagandet minskar. Då står finansministern, regeringen och Sverige inför en situation där klyftorna återigen kan börja växa snabbt.
Fru talman! Niklas Wykman är väldigt stolt och nöjd efter åtta år med borgerligt regeringsinnehav. Svenska folket var uppenbarligen av en annan uppfattning. De såg en annan verklighet än den som Niklas Wykman ser när han slår sig för bröstet. De såg att arbetslösheten blev högre. Långtidsarbetslösheten blev högre. Ungdomsarbetslösheten blev högre. De såg att skolresultaten föll snabbare än i något annat OECD-land. De såg att det blev svårare för ungdomar att komma in på högskolan. De såg samtidigt att underskotten i de offentliga finanserna växte år efter år efter år. Förra året var underskotten de största sedan budgetsaneringen.Niklas Wykman har inte svarat på den fråga jag ställde tidigare i dag. Men vi kommer säkert att ha många andra trevliga interpellationsdebatter där Niklas Wykman får möjlighet att svara på frågan: Är det verkligen rätt att ha tre gånger så stort budgetunderskott 2014 som ni hade under själva finanskrisen? Är detta verkligen en väl avvägd finanspolitik?Jobb och sysselsättning är det mest centrala på regeringens agenda just nu. Vi jobbar med jobben. Det handlar om att se att det inte räckte med skattesänkningarna för att lösa jobbproblemen. Det behövs en annan färdriktning i politiken.Det handlar om en närmare samverkan mellan politiken och näringslivet på ett sätt som gör att Sverige kan stå starkt i en tuff global och internationell konkurrens. Det handlar också om att satsa på viktiga framtidsinvesteringar, så att vi har en fungerande järnväg, en fungerande infrastruktur och också bostäder så att människor kan flytta dit där jobb och utbildning finns.Överläggningen var härmed avslutad.